Fru talman! Patrik Björck har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till en mer aktiv politik mot ungdomsarbetslösheten mot bakgrund av bland annat Riksrevisionens kritik. Esabelle Dingizian har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig börja med att säga att ungdomsarbetslösheten är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden. Det krävs en mängd olika lösningar, och regeringen har genomfört en rad reformer för att motverka ungas utanförskap och för att sänka trösklarna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att ungdomar är en mycket heterogen grupp. De insatser som ungdomar tar del av hos Arbetsförmedlingen ska anpassas till ungdomarnas individuella behov. Det handlar om förstärkt förmedlarstöd från första dagen i arbetslöshet, stöd i jobbsökande och att rusta individerna bättre för arbetsmarknaden genom utbildning och praktik. Det handlar också om att motivera ungdomar som har hoppat av skolan att återvända till studierna för att slutföra utbildningen. Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska också stödjas av en aktiv matchning mot lediga jobb. I syfte att förbättra matchningen har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utveckla sina arbetsgivarkontakter för att stödja personer med en svag förankring på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens återrapportering visar att det målinriktade arbetet med arbetsgivare har lett till att andelen deltagare i jobbgarantin som har haft en arbetsplatsförlagd aktivitet har ökat, vilket har gett fler ungdomar möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet. Erfarenheten visar att en viktig framgångsfaktor när det gäller projekt för att minska ungdomars utanförskap är just samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Jag vet att det på vissa håll finns synpunkter på hur samverkan fungerar, och det finns alltid utrymme för förbättringar. Men jag vill samtidigt säga att jag reser mycket och har besökt många kommuner där samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen fungerar mycket väl. Min generella bild av samverkan runt om i landet är att den oftast fungerar väl. Att hjälpa ungdomar ur utanförskap är en prioriterad fråga för regeringen. Det handlar inte bara om vilket stöd ungdomar får hos Arbetsförmedlingen. Det handlar också om att skapa en bra grogrund för samverkan på lokal nivå eftersom de lokala förutsättningarna är avgörande för att politiken ska lyckas. Regeringen följer ungdomars situation på arbetsmarknaden mycket noga.

Fru talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret på interpellationen! I Sverige har vi en oerhört hög arbetslöshet. Om man ska bedöma om någonting är högt eller lågt, stort eller litet jämför man det med andra. Arbetslösheten i Sverige är mycket högre än i jämförbara länder. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är förskräckande hög och så att säga värre som speciell arbetslöshet än arbetslösheten i sig. Det har under lång tid riktats kritik mot regeringen för brister i åtgärder mot arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Vi socialdemokrater har varit oerhört kritiska, och jag har själv haft ett antal debatter med arbetsmarknadsministern här i kammaren där jag har ställt krav på aktivitet, på att det ska hända något och att ministern ska ta några som helst initiativ för att bryta utvecklingen, men i alla svar så här långt har ministern varit nöjd med det rådande tillståndet. Hon har aldrig föreslagit något egentligen, utan det är samma politik som går på, och man tar inte till sig att den politiken inte biter. Jag kan ha en viss respekt för att arbetsmarknadsministern kanske inte lyssnar på oppositionens kritik, men när det nu kommer mycket hård kritik från Riksrevisionen när det gäller individuellt stöd och matchning för ungdomar finns det anledning för ministern att faktiskt lyssna. Den granskning som Riksrevisionen gör tyder på att Arbetsförmedlingens insatser är mer inriktade på att hantera stora volymer, och man förutsätter att ungdomarna själva ska vara aktiva. Man har inte insatser som är individuellt anpassade för att åstadkomma en konkret matchning mot arbetsgivaren, enligt Riksrevisionen. Man hävdar att regelverket är hindrande - att regelverket hindrar ett tidigt och aktivt matchningsstöd. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver utvecklas. Man konstaterar att de aktiva insatser som Arbetsförmedlingen riktar till ungdomar huvudsakligen består av insatser som ska motivera ungdomarna och bygga upp deras förmåga att söka och få ett arbete. Däremot får ungdomarna sällan aktiv och konkret individuell matchning i form av tips på lämpliga jobb eller praktikplatser. En fjärdedel av ungdomarna har inte sökt något arbete alls. Den tid som arbetsförmedlarna avsätter för arbetsgivarkontakter har inte ökat i förhållande till en mätning som Riksrevisionen gjorde 2009. Detta är mycket hård kritik. Riksrevisionen visar alltså att regelverket upplevs som hindrande. Det är ett regelverk som arbetsmarknadsministern är ansvarig för, inte Arbetsförmedlingen. Regelverket hindrar ett aktivt och tidigt matchningsstöd till ungdomar som söker arbete. Detta är vad Riksrevisionen får fram när man beskriver hur regeringen arbetar med ungdomsarbetslösheten, och det är kritik som vi vid ett flertal tillfällen har riktat mot regeringen och arbetsmarknadsministern. Jag ser att arbetsmarknadsministerns svar på frågan om hon kommer att ta initiativ till en mer aktiv politik mot ungdomsarbetslösheten mot bakgrund av bland annat Riksrevisionens kritik tyvärr är nej. I svaret från ministern framgår det tydligt att hon är helt nöjd med dagens situation. Det kommer inte några som helst förslag på en ny politik trots att kritiken mot den förda politiken är massiv från alla som över huvud taget har en möjlighet att studera svensk arbetsmarknad. Nu stämmer Riksrevisionen in i vår kritik. Svaret från ministern är tyvärr nej. Det är tragiskt men tydligt: Nej, ministern kommer inte att ta några som helst initiativ till en ny politik.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Liksom för Patrik Björck är det inte heller för mig första gången jag interpellerar ministern om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna och den oförmåga som Arbetsförmedlingen har att hjälpa ungdomar, som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsstyrelsen har skrivit många rapporter om detta. Vi har kontakt med verkligheten och har talat med människor som jobbar med ungdomar. Allt detta har legat till grund för den bild som visar att det inte fungerar. När nu Riksrevisionen kommer med sin granskning blir det naturligtvis ingen överraskning för oss, utan den bara bekräftar den bild som vi redan hade.

Fru talman! Ministern brukar medge vissa problem när hon talar i offentliga sammanhang, och i svaret finns det väl en antydan om något sådant. Men jag menar att ministern ändå stoppar huvudet i sanden när det kommer till konkret handling för att hjälpa just dessa ungdomar, som varken jobbar eller studerar. Sanningen är att det är väldigt kostsamt att gå in och jobba på individuell basis, och alliansregeringen gör andra prioriteringar i sin budget. Det är alltså inte så konstigt. Fru talman! Vi har 77 000 unga mellan 16 och 29 som i tre år i rad varken har arbetat eller studerat. 20 000 av dem har inte ens kontakt med Arbetsförmedlingen. Då brukar ministern säga: Om de bara kommer till Arbetsförmedlingen får de hjälp. Men det stämmer ju inte, ministern! Det är ju detta som står här. Ungdomar är smarta. Varför skulle de gå till Arbetsförmedlingen om de inte får någon hjälp? Det säger ju sig självt. Det är därför vi står här och kritiserar regeringens insatser. De hjälper ju inte. Jag undrar hur ministern kan acceptera att 77 000 ungdomar i tre år i rad varken jobbar eller studerar. Dessa ungdomar sitter hemma, och jag vet inte vad de håller på med, men antingen blir de försörjda av någon anhörig eller så får de bidrag. Några av dem gör sådant som de inte borde, olagliga saker, för att försörja sig. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern varför arbetslinjen inte gäller de här ungdomarna. Varför får de inte det stöd de behöver för att förverkliga sina drömmar?
Fru talman! I dagarna lämnar många stolta studenter landets gymnasieskolor för att sedan ge sig vidare ut i vuxenlivet. Vissa ungdomar kommer att påbörja vidare studier redan till hösten medan andra kommer att söka sig till arbetsmarknaden. Många ungdomar känner oro inför framtiden och undrar om de ska lyckas få något jobb eller om de ska hamna i arbetslöshet. Det är viktigt att inte skrämma bort framtidsdrömmarna, framtidstankarna och visionerna från ungdomar som söker jobb. Ibland sägs det att en hel generation kan gå förlorad, vilket är ett felaktigt påstående. Många ungdomar får relativt snabbt ett arbete. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Sverige är den lägsta i Europa. För oss moderater och för Alliansen är det viktigt att se till att skolan förbereder eleverna för en anställning och att trösklarna mellan studier och arbetsmarknad är låga, till exempel genom att vi kopplar ihop skola och arbetsliv genom ett utbyggt lärlingssystem. Här har kommuner, näringsliv och fackliga organisationer en mycket viktig roll. För en del ungdomar är vägen till jobb lång och krokig. Svårast har den som har gått ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Att inte ha fullgjort sin utbildning minskar chanserna att få ett arbete, då många arbetsgivare ser en fullgjord gymnasieutbildning som ett minimikrav. Förutom satsningen på att återupprätta kunskapsskolan är det viktigt att med olika medel få unga utan fullständiga betyg på arbetsmarknaden tillbaka till studier. Det är den vägen man måste gå. Regeringens folkhögskolesatsning innebär exempelvis att arbetslösa ungdomar under 25 år som saknar slutbetyg från grund eller gymnasieskolan med studiemedel kan ta del av insatserna från första dagen i arbetslöshet. Det handlar även om att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga genom att göra det enklare och billigare för företagen att anställa ungdomar. Genom satsningen på halverade arbetsgivaravgifter för unga och sänkt restaurangmoms ser vi nu att allt fler företagare välkomnar ungdomar till arbetsplatser runt om i landet. Svenskt Näringsliv har presenterat en undersökning som visar att fyra av tio företag har fler unga anställda tack vare sänkt arbetsgivaravgift, och satsningen på halverad restaurangmoms har lett till 6 000 nya arbetstillfällen i Sverige, enligt branschorganisationen Visita. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Våra reformer har haft effekt. I det läget är det fel väg som Socialdemokraterna och Patrik Björck vill gå när man lägger fram förslag som gör det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar. Det är mycket anmärkningsvärt. Vårt mål är att fler unga ska få ett jobb efter studentexamen eller fortsätta med högre studier om det är det vägval man som ung gör efter sin examen. I dessa examenstider tror jag att det är viktigt att vi visar på de möjligheter som finns till fortsatt utbildning eller jobb, att vi förmedlar den framtidsbilden i stället för det mörker som oppositionen sprider.

Fru talman! Patrik Björck säger, när han talar för sin interpellation, att arbetsmarknadsministern i svaret verkar helt nöjd med sakernas tillstånd och inte har något att tillföra. Fru talman! Låt mig säga att jag, när jag läser arbetsmarknadsministerns svar, får en helt annan bild. Det gäller alla de åtgärder som regeringen har satt in och även att man aktivt med största intresse, naturligtvis, följer utvecklingen för att förbättra ytterligare. Man kan i stället lite grann granska Patrik Björcks och även Esabelle Dingizians interpellationer och kommentarer kring hur det verkligen förhåller sig med arbetslöshetssiffrorna. Då kan man kanske hyfsa debatten något. Jag håller med om att arbetslöshetsproblemet är ett generellt problem i Europa. Det finns länder som har något bättre siffror än Sverige. Det finns också många som har betydligt sämre siffror. Talar vi om de stora klyftorna här talar vi om krisländerna i Europa, där vi har en arbetslöshet som ligger tre fyra gånger över den svenska arbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten är naturligtvis ett problem. Den är ett problem i Sverige. Den är det i många andra länder också. Man kan då fundera lite grann på hur vi mäter arbetslösheten. Den mäts i åldern 15-74 år. I Sverige har vi ett väldigt sent inträde på arbetsmarknaden. Det sker vid närmare 30 års ålder för genomsnittsindividen. Det gör naturligtvis att många är heltidsstuderande. När de svarar ja på frågan om de har sökt ett jobb räknas de som arbetslösa när de är heltidsstuderande, om de inte har fått det här jobbet. Om man justerar för att många av dem kanske inte skulle ta det jobbet för att de faktiskt är i studier skulle man få mycket lägre siffror. Detta är ett fenomen som drabbar Sverige negativt. Jag vill inte vifta bort de problem vi har med ungdomsarbetslösheten. Men man hör talas om förskräckande höga siffror och så vidare. Jag delar inte fullt ut den bilden om jag tittar på den verklighet vi har. Men jag förstår heller inte vad Socialdemokraternas politik i så fall skulle innebära, om man med ett dråpslag fördubblar skattehöjningen för företag som anställer unga genom att öka de sociala avgifterna med sammantaget 14,7 miljarder kronor. Det är ingenting mot de små miljonbeloppen. De är visserligen stora i sig, men de ställs mot mångmiljardbelopp i fråga om utgiftsfördyringar för dem som verkligen vill anställa unga. Vi kan till det lägga den fördubblade restaurangmomsen på drygt 5 miljarder som man vill införa från Socialdemokraterna - det här är också en väldigt öppen väg in för många unga på arbetsmarknaden. Då har jag väldigt svårt att förstå hur den politik som Socialdemokraterna förespråkar på något sätt skulle förbättra situationen för unga som är arbetslösa. Jag vill avsluta mitt inlägg med att kommentera något som är viktigt ur ett utbildningsperspektiv, som också Gustav Nilsson tangerade. Vi hade en interpellationsdebatt tidigare där vi konstaterade att de länder som har en ungdomsarbetslöshet som är lägre än Sveriges har en lärlingsutbildning och en yrkesutbildning som liknar den som nu har föreslagits av alliansregeringen. Den kommer att genomföras men har ännu inte har visat kraft i sitt genomförande. Individer ges då möjlighet att utbildas direkt till ett yrke för att sedan kunna komma in på arbetsmarknaden. Det är slående att de länder som har den typ av utbildningspolitik som vi nu inför i Sverige också har den lägsta ungdomsarbetslösheten. Mot detta står Socialdemokraternas nästan befängda omvända resonemang, att alla människor i detta land ska utbildas till högskolebehörighet. På vilket sätt skulle det hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden, och hur skulle det hjälpa dem tidigare in på arbetsmarknaden? Det är fullständigt obegripligt, och det är kontraproduktivt. Egentligen har Socialdemokraterna den skadliga politiken när det gäller ungdomsarbetslösheten.
Fru talman! Låt oss konstatera att vi har en för hög ungdomsarbetslöshet. Bland de ungdomar som är 15-24 år - det är ungefär 1,2 miljoner - är det för många i dag som saknar jobb. I statistiken kan vi konstatera att två tredjedelar i den senaste mätningen är heltidsstuderande. Det som kännetecknar arbetslösheten bland ungdomar är korta perioder av arbetslöshet. Vi har den näst lägsta långtidsarbetslösheten bland ungdomar. Det är bara Finland som har ett bättre resultat. Patrik Björck säger lite raljant: Regeringen tar inte några som helst initiativ. Inget kan vara mer felaktigt än det som Patrik Björck påstår. Förutom att vi har gjort det betydligt billigare och enklare att anställa unga har vi satsat avsevärt många miljarder på just utbildning och praktik och stöd från första dagen. Alla ungdomar har rätt att få ett förstärkt förmedlingsstöd från första dagen i arbetslöshet när de kommer in på Arbetsförmedlingen och också jobbförslag. De ungdomar som löper risk för långtidsarbetslöshet ska dessutom få en tidig insats. Men alla ungdomar ska inte ha en tidig insats, Patrik Björck. Varför inte det? Det låter ju väldigt tilltalande att få en praktikplats på en gång. Nej, man kan konstatera att många ungdomar får jobb på egen hand. En tredjedel av alla ungdomar får jobb inom en månad på egen hand. Att ge dem en praktikplats eller en arbetsmarknadsutbildning, Patrik Björck, är kontraproduktivt. Och det hindrar ungdomarna att få en anställning med lön. Trots de kraftiga satsningarna är vi fortfarande inte nöjda, utan vi går vidare och kommer i höstens budget att lägga fram förslag kring yrkesintroduktion. Som Finn Bengtsson med flera tar upp har vi inte haft ett fungerande lärlingssystem i Sverige. Vi är inte heller benägna att helt kopiera ett annat lands system. I själva verket vill vi ha en svensk modell av ett lärlingssystem med avtalsenliga löner som parterna kommer överens om. Ungdomar ska erbjudas utbildning i sin anställning, ungefär till 25 procent. Resten av tiden får de jobba med lön. Det regeringen kommer att föreslå handlar om ett handledarstöd till företag så att de kan avsätta personal som handleder och utbildar ungdomen och som också kan ge ett betyg eller ett intyg på den fullgjorda utbildningen. Därutöver kommer vi att ta bort hela arbetsgivaravgiften för ungdomar. Det är nämligen någonting som man i våra diskussioner med parterna tycker är väldigt positivt. Parterna tycker att det är viktigt att det blir billigare att anställa ungdomar. Parterna säger inte att det ska bli dyrare att anställa ungdomar utan att det ska bli billigare att anställa ungdomar. Det tycker parterna är positivt. Utöver det kommer vi att föreslå sänkta a-kasseavgifter. Det här är någonting som vi har diskuterat med arbetsmarknadens parter sedan hösten 2011. Det har varit viktiga diskussioner. Vi har lyssnat på företagen och också tagit hänsyn till de fackliga organisationerna. Vi vill alltså bygga ett svenskt system av lärlingsutbildningar, en brygga från skolan in i arbetslivet. Det Patrik Björck påstår stämmer över huvud taget inte, att regeringen inte gör någonting åt ungdomsarbetslösheten. Det är precis tvärtom, Patrik Björck. Det tror jag att Patrik Björck är väldigt medveten om.

Herr talman! Jag är som sagt inte nöjd med arbetsmarknadsministerns åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Det är jag inte ensam om. Det är väl möjligen arbetsmarknadsministern och kanske hennes vapendragare här i allianspartierna som är nöjda. De hundratusentals ungdomar som är arbetslösa är dock inte nöjda. Arbetsgivarna är naturligtvis inte nöjda eftersom det skulle finnas behov av anställningar om det hade funnits en fungerande arbetsmarknadspolitik. Riksrevisionen är inte nöjd. I sin undersökning ser de att politiken och Arbetsförmedlingens insatser för de unga inte fungerar. Men om man framför kritik måste man naturligtvis också framföra förslag. Då tänkte jag, herr talman, berätta lite kort om vad vi socialdemokrater skulle vilja göra för att komma åt ungdomsarbetslösheten. Först och främst handlar det naturligtvis om utbildning. Då måste man satsa brett. Då handlar det om att satsa resurser i skolan på mindre klasser. Det finns studier som visar att mindre klasser leder till bättre skolresultat och större chans till bättre lön och bättre möjligheter till jobb långt senare i livet. Vi vill satsa på en så kallad 90-dagarsgaranti. I dag finns det ett aktivitetsförbud i regeringens arbetsmarknadspolitik. Vi vill tvärtom att man omedelbart ska satsa på de ungdomar som drabbas av arbetslöshet, och vi kommer i höstens budgetmotion att presentera vårt första steg i 90-dagarsgarantin: riktig lön och riktiga arbetsuppgifter så att vi bryter långtidsarbetslösheten, motverkar utslagning och stärker kvaliteten i välfärden. Detta är alltså en garanti. Vi vill satsa på en obligatorisk sommarskola för de elever i årskurs 9 som inte nått målet under terminen så att de kan få en gymnasieutbildning, eftersom vi ser att bristande gymnasieutbildning är ett av de största problemen för långtidsarbetslösa ungdomar. Vi vill satsa på ett så kallat naturvetenskapligt-tekniskt basår. Med detta ska vi överbrygga det så kallade rekryteringsgapet, alltså att det inte finns tillräckligt väl utbildade ungdomar som kan ta de jobb som finns. Detta är något som arbetsgivarna efterfrågar. Vi vill ha sommargymnasium på folkhögskola så att fler ungdomar som inte har avslutat läsårets kurser har möjlighet att avsluta dem på en folkhögskola redan i sommar. Vi vill att sommarjobb ska vara en självklarhet för unga så att man får en kontakt med arbetslivet. Vi föreslår därför att kommuner som erbjuder större möjligheter till sommarjobb ska beviljas ett särskilt stimulansbidrag. Det här är ett antal konkreta förslag från oss socialdemokrater på vad man skulle kunna göra för att bryta den förödande ungdomsarbetslösheten. Det fanns en sak som arbetsmarknadsministern tog upp i sitt inlägg som jag tyckte var bra, och även det förtjänar väl att framhållas. Det är att arbetsmarknadsministern säger sig stödja ett gammalt socialdemokratiskt förslag om yrkesintroduktionsjobb. Det tycker jag är bra, herr talman. Möjligen är det tråkigt att man inte är beredd att göra det med omedelbar verkan. Vi socialdemokrater hade velat att man skulle starta det här redan vid halvårsskiftet 2013, för vi vill komma i gång omedelbart. Regeringen väljer tyvärr att förhala, och så ska man eventuellt komma med det senare. Det är lite synd. Men förslaget som sådant är bra, och det stöder vi. Det är klart att det är bättre att det kommer senare än att det inte kommer alls. Det är ett tecken på en gammal god socialdemokratisk politik hur man i samarbete med arbetsmarknadens parter kan gå vidare och lösa ett gemensamt problem. Det tycker vi är bra. Det är ett socialdemokratiskt förslag. Bortsett från det har det inte funnits någonting i arbetsmarknadsministerns svar här i dag för att lösa ut de problem som finns i Riksrevisionens rapport. I det första svaret som lästes upp fanns det faktiskt ingen insikt om de allvarliga problem som vi alla ser - alla utom arbetsmarknadsministern och möjligen några trogna vapendragare här i kammaren.

Herr talman! Strax före pausen här hörde vi Alliansens företrädare rabbla upp en massa åtgärder som regeringen har gjort. Frågan är vilka effekter dessa åtgärder har haft. Vi tycker naturligtvis att det finns vissa saker som regeringen har gjort som är bra. Till exempel är motivationskurserna på folkhögskolan väldigt bra. Problemet är att det är väldigt få ungdomar, bara några tusen, som får ta del av de här åtgärderna vad gäller folkhögskolan, och det är alldeles för lite. De här ungdomarna som varken arbetar eller studerar behöver motiveras för att gå på motivationskurs. För många av de här ungdomarna som har varit borta från arbetsmarknaden eller skolan i tre år, är det liksom inte hej och hå, in med er i skolan! Vi har även tidigare diskuterat här att det inte är så enkelt. Ministern säger i sitt svar att samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen fungerar mycket väl. Det tycker i alla fall inte Riksrevisionen. Jag vet inte vilka mått ministern använder när hon säger att det fungerar mycket väl. Jag vill ta upp regeringens utredning. För åhörarna kan jag säga att regeringen har tillsatt en utredning som vill belysa situationen för alla ungdomar som varken jobbar eller studerar. Där står det väldigt tydligt: "De handlar om behov av strukturerade vardagsaktiviteter med ett utbildnings eller arbetsliknande innehåll. - Insatserna måste i många fall få ta tid. Det handlar om att bygga upp självförtroende och självkänsla. - Allt för många ungdomar saknar sysselsättning och det tar allt för lång tid innan de kontaktas för att erbjudas stöd. Statens ambitionsnivå är otydlig. Det behövs tydligare lagstiftning för att säkerställa att ungdomarna får det stöd och hjälp som de behöver för att återgå till utbildning eller annan sysselsättning." Det kan ju inte vara mer klart än det som står i regeringens egen utredning. Miljöpartiet har länge förordat att samverkan mellan kommunerna och staten ska förbättras. Koncepten Navigatorcenter och Unga in är väldigt bra men behöver utvecklas. Vi förordar också att man skriver lokala samverkansavtal som utgår från de problem och förutsättningar som finns. Jag vet att arbetsmarknadsministern gillar Unga in. Det är en del av hennes plakatpolitik. Riksrevisionen tar upp det och skriver att det bara är fem orter som har det och att det hittills bara är 187 unga som har fått ta del av det stödet. Frågan kvarstår alltså: Kommer ministern att verkställa några av de förslag som finns i utredningen?

Herr talman! För att rusta ungdomar för framtida jobb har regeringen gjort omfattande insatser både inom utbildningsområdet och inom arbetsmarknadspolitiken. En del har redovisats här i dag, och jag vill gärna poängtera satsningen på lärlingsutbildningen. Det är viktigt att vi kopplar ihop skola och arbetsliv. Det är ett system som fanns tidigare. Här har vi mycket att lära av Tyskland och Danmark, och det är viktigt att vi nu återupprättar just lärlingsutbildningen i Sverige. Jag tror också att det är viktigt att vi ute i kommunerna skräddarsyr utbildningar och jobbar tillsammans med lokala företag så att fler ungdomar får chansen att komma in och ta ett första steg på arbetsmarknaden. Har man bara tagit det första steget blir det ofta fler. Det vet vi. Trepartssamtal och yrkesintroduktionssamtal är oerhört viktiga. Arbetsgivare, fack och staten är tre parter som gemensamt strävar efter att få fler unga i arbete. Det är viktigt att processen fortsätter och att denna samverkan resulterar i fler jobb. Regeringen har genomfört viktiga reformer för att fler ungdomar ska få jobb. Sju av tio ungdomar får arbete inom fem månader. Fler måste vara delaktiga. Parterna på arbetsmarknaden och arbetsgivarna måste på olika sätt bidra. Här är det viktigt att man som arbetsgivare ser till framtida rekryteringsbehov. Det gäller såväl privata som offentliga arbetsgivare. När ungdomar knackar på dörren till arbetsmarknaden är det inte läge att bomma igen genom att göra det dyrare och försvåra för ungdomar att få en chans på arbetsmarknaden. Det gäller att fortsätta att sänka trösklar och att underlätta de ungas inträde på arbetsmarknaden. Patrik Björck talade om aktivitetsförbud. Det finns inte. Om det finns ett behov går det att få hjälp, stöd och uppbackning från första dagen. Men det är fel att låsa in ungdomar direkt i en åtgärd om det är möjligt för dem att ta egna initiativ för att få ett jobb.
Herr talman! De två interpellationerna handlar om Riksrevisionens rapport. Det är riktigt. Vi har fått svar från arbetsmarknadsministern om alla de åtgärder som regeringen sätter in. Därvidlag råder det inget tvivel om att man bekämpar ungdomsarbetslösheten med alla till buds stående medel. Låt mig då också fundera över vad som inte sägs i de bombastiska toner som bland annat Patrik Björck för fram om vad som är alternativet. Vad var den socialdemokratiska regeringens politik? När vi övertog regeringsmakten 2006 gick vi från en högkonjunktur till en närmast recessionsliknande omvärldsbild. Det finns nu mer än 200 000 fler sysselsatta och mer än 200 000 färre i utanförskap. Detta är dramatiskt förbättrade siffror jämfört med vad Socialdemokraterna åstadkom i sin politik under högkonjunktur. Jag vill påminna om att under den sista delen av den socialdemokratiska regeringstiden förekom massjukskrivningar och massförtidspensioneringar i vårt land. Det var en medveten strategi för att plocka bort folk ur arbetslöshetsstatistiken. Det var därför det var så fruktansvärt viktigt att genomföra en reform på sjukförsäkringsområdet, som i sin tur har lett till att fler människor söker sig in på arbetsmarknaden. En del av dem är tyvärr arbetslösa, men många har fått jobb. Det innebär att vi inte friserar arbetsmarknadsstatistiken såsom Socialdemokraterna gör. Sist har vi frågan om förslag. Man talar om sommarjobb och ett antal miljonsatsningar. Men man fördunklar nästan 15 miljarder i skattehöjningar när man tar bort nedsättningarna i socialavgifter för unga. På vilket sätt det ska skapa en arbetsmarknadspolitik för unga har jag över huvud taget ingen förståelse för.
Herr talman! Jag kan komplettera vad Finn Bengtsson sade i fråga om sysselsättningssiffrorna, nämligen att sysselsättningen bland unga har ökat med ungefär 40 000 sedan 2006. Även sysselsättningsgraden har ökat. Patrik Björck tar upp flera olika förslag, men det han inte nämner i anförandet är den fördubblade arbetsgivaravgiften som precisionsinriktat slår mot ungdomsjobben. 14,7 miljarder i skattehöjningar på just ungdomsjobb. Varför Patrik Björck inte väljer att säga det får han själv berätta om. Sedan kommer vi till frågan om yrkesintroduktionen. Rätt ska ändå vara rätt. Mig veterligt har Socialdemokraterna inte lagt fram något förslag om yrkesintroduktion i sin skuggbudgetmotion. Det är riktigt att det fanns ett avtal mellan IF Metall och Teknikarbetsgivarna om en form av yrkesintroduktion. Men det som inte fanns, och inte heller Socialdemokraterna föreslog, var någon form av trepartssamarbete där staten går in med kraftiga subventioner till arbetsgivarna så att ungdomarna får dessa anställningar. Avtalet på industrins område mellan arbetsgivare och fack ledde inte till att ungdomarna fick arbeten. Det var ett fåtal ungdomar som fick jobben. Vi har i samarbete med parterna lyssnat in vad företagen behöver och vad facken önskar. Där kommer vi att lägga fram förslag i höstens budget. Anledningen till att förslagen inte träder i kraft vid halvårsskiftet kan jag informera Patrik Björck om. För att kunna ge statsstöd till företag är svenska staten skyldig att få dessa förslag godkända av EU-kommissionen i en så kallad notifieringsprocess. Förslag kräver också behandling i Lagrådet och en remissbehandling. Det är också viktigt att de förslag som läggs fram av en regering kan genomföras. Det är helt enkelt inte möjligt att snabba på processen. Vi sitter inte med den möjligheten i vår hand. Det som nu sker är viktigt. Vi har satsat 15 miljoner kronor till arbetsmarknadens parter för att informera företagen om den möjlighet som ska finnas. Det spelar ingen roll hur mycket reformer som än beslutas i kammaren om inte företagen väljer att anställa ungdomar, väljer att utbilda dem i yrkesintroduktionerna och avsätter medel och resurser för handledning. Jag vill påpeka i sammanhanget att såväl arbetsgivare som fack tycker att det har varit viktigt att ta bort arbetsgivaravgiften på just ungdomsjobben i yrkesintroduktionsavtalen. Hur ska det då se ut om man fördubblar arbetsgivaravgiften? Det vågar jag inte ens tänka på. Risken är uppenbar att det blir betydligt färre, om ens några ungdomar, som kommer in i yrkesintroduktionsanställningarna, som alliansregeringen för samtal med arbetsmarknadens parter om. Det är fråga om ett helt borttagande av arbetsgivaravgiften. Det finns ett handledarstöd till företagen, och det finns en nedsättning av a-kasseavgiften. Där ligger krav på utbildningsinnehåll. Ungdomar ska få ett bevis på att de har genomgått en utbildning. Patrik Björck får gärna rätta mig, men mig veterligt har Socialdemokraterna aldrig lagt fram ett förslag i kammaren om några yrkesintroduktionsanställningar.
Herr talman! Jag antar utmaningen. Det är alltid stimulerande att få rätta arbetsmarknadsministern. I budgetmotionen för 2013 föreslog vi stimulanser för yrkesintroduktionsjobb. Så är det avklarat. Riksrevisionen kritiserar att insatserna sällan leder till aktiv, konkret och individuell matchning i form av lämpliga jobb eller praktikplatser att söka. En fjärdedel av ungdomarna har inte sökt något arbete alls. Den tid som arbetsförmedlarna avsätter för arbetsgivarkontakter har inte ökat i jämförelse med en annan utredning som Riksrevisionen gjorde 2009. Regelverket hindrar ungdomar att få jobb. Det är de frågorna som interpellationen handlar om. Här lägger inte arbetsmarknadsministern fram några sådana förslag. Vi socialdemokrater vill genomföra ett utbildningskontrakt så att den som saknar gymnasieexamen ska fullfölja gymnasiet. Lyssna nu, Finn Bengtsson, eftersom du inte lyssnade under mitt förra inlägg när jag tog upp vad vi föreslår. Vi socialdemokrater föreslår yrkesintroduktion och utbildningsplatser. Alla unga ska senast efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och jobb. Vi socialdemokrater föreslår effektiva insatser för unga och inget aktivitetsförbud, som de facto finns därute. Det vill vi avskaffa. Unga arbetslösa behöver insatser från första dagen i arbetslöshet. Vi vill naturligtvis ändra de regler som Riksrevisionen pekar på som hindrar och försvårar för unga att få de insatser som leder till jobb, som hindrar och försvårar för arbetsförmedlarna att göra sitt jobb. Vi har mycket tydliga och klara förslag. Vi analyserar problemen, ser problemen och lägger fram förslag till lösningar på problemen. Det återstår för regeringen att göra läxan.

Herr talman! Ministern pratar om yrkesintroduktion. Det låter bra. Jag hoppas verkligen att ni kommer fram till en överenskommelse. Problemet är att ungdomarna som varken jobbar eller studerar inte står först i kön att gå utbildningarna eller få jobben med yrkesintroduktion. De ungdomar som varken jobbar eller studerar kommer inte till Arbetsförmedlingen. Vi vet inte ens var de finns. Varför ger inte arbetsmarknadsministern Arbetsförmedlingen uppdraget att uppsöka ungdomarna? Riksrevisionen kritiserar arbetsmarknadsministern för detta. Ge Arbetsförmedlingen uppdraget att söka reda på de 20 000 ungdomarna. Det är en bra början före yrkesintroduktionen. Det som är lite konstigt i debatten är att ministern vägrar prata om ungdomar som inte är beredda att gå in och ta ett jobb eller börja studera. De behöver ju motiveras. Det är det arbetet som kommunerna måste göra tillsammans med Arbetsförmedlingen. Socialförvaltningen behöver tillsammans med Arbetsförmedlingen leta reda på dessa ungdomar och se till att de får en framtidstro. På så sätt kanske det brinner mindre i förorten. Det ska inte vara så att ministrar springer ut till förorten bara när det börjar brinna, utan det kanske är dags att gå dit och börja prata med ungdomarna i stället.

Herr talman! Jag ska också säga någonting om gruppen NEET, det vill säga ungdomar som varken arbetar, studerar eller praktiserar. Enligt skollagen har kommunerna ett informationsansvar. Det är kommunernas skyldighet, och det ska inspekteras av Skolinspektionen. Det har inte fungerat, och därför har regeringen tillsatt en utredare, Ann-Marie Begler, som har lagt fram ett delbetänkande med skärpta krav på kommunerna. Arbetsförmedlingen har inte som sin huvuduppgift att göra den uppsökande verksamheten, men de gör det ändå. De började 2009 i form av Unga in, som jag tycker är bra och positivt. Man har anställt ungdomar från förorten, som själva säger: Vi pratar ungdomarnas språk, vi vet var de finns och vi kan motivera dem att komma till Arbetsförmedlingen. Till syvende och sist tycker jag att det är viktigt att skilja på vad som är huvuduppgiften och för vem. Det är viktigt att skolan följer upp de elever som är på väg att hoppa av. Väldigt sällan sker det som en blixt från klar himmel, utan skolan har kunnat följa en elev under ganska lång tid. När man har eleven i skolan har man möjlighet att förhindra avhopp men att om det ändå sker direkt gå in med insatser och åtgärder, framför allt gärna i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är i skolan som problemen börjar, och där måste kommunerna göra ett bättre arbete. Nu är Ann-Marie Beglers förslag ute på remiss, och det kommer att beredas inom Regeringskansliet. Detta är oerhört angelägna uppgifter, och där håller jag med Esabelle Dingizian. Men jag är tveksam till om det ska vara Arbetsförmedlingens huvuduppgift att leta reda på ungdomar som är på väg att hoppa av skolan. Vi måste bli ännu bättre på att samarbeta mellan de myndigheter som ser och har möjlighet att hjälpa våra ungdomar Jag vill tacka för en angelägen debatt i en viktig fråga.